Herr talman! På denna punkt finns ett motionspar med yrkande om utredning av frågan om en till Skaraborgs län förlagd filial till Göteborgs universitet. Erfarenheterna av redan inrättade universitetsfilialer förefaller att vara mycket goda. Enligt motionärernas mening bör ytterligare filialanläggningar byggas. Genom fortsatt decentralisering skulle uppkomsten av allftör stora universitet förhindras. En universitetsfilial i Skaraborgs län skulle också få stor betydelse för länets utveckling. Utskottet hänvisar till det uppdrag som har lämnats 1968 års utbildningsutredning och framhåller att nuvarande universitetsfilialer ännu inte är fullt utbyggda. Med hänsyn härtill anser sig utskottet inte kunna föreslå riksdagen att anhålla om en utredning av frågan om en universitetsfilial i Skaraborgs län. Mot bakgrunden av vad utskottet har anfört avstår jag från att yrka bifall till motionerna. Motionärerna förutsätter att det inte skall dröja alltför länge innan frågan skall kunna lösas i enlighet med deras förslag.

Herr talman!

Vi räknade med att år 1970 ha 87 000 högskolestuderande; vi har i dag redan bortåt 105 000. Det vore för mycket sagt, att statsverkspropositionen lyckats komma till rätta med den problematik som ligger i detta förhållande. Man hänvisar där huvudsakligen till att 1968 års utbildningsutredning på något sätt skall lösa upp denna knut. Enligt min mening är det en något sangvinisk inställning som kommer till synes i statsverkspropositionen, och jag tror att man, innan U 68 kan nå fram till något avlänkande resultat, måste ta itu med problematiken mera ingående och mera effektivt än för närvarande. Jag skall inte fortsätta detta resonemang; jag bara konstaterar, hur läget ter sig för att man skall ha det att falla tillbaka på när siutationen blir ännu besvärligare. Om då ingenting är gjort, kan man i alla fall peka på att det har varnats. Den punkt som vi nu behandlar, de teologiska fakulteterna, är en följetong som ständigt kommer tillbaka och har gjort det i många år; de teologiska fakulteterna har länge satts på undantag. På grundval av förslag från landets båda teologiska fakulteter har universitetskanslersämbetet i år föreslagit, att dessa fakulteter skulle ombildas till religionsvetenskapliga fakulteter från och med den 1 juli 1969 — alltså om några månader — och att ökad vikt skulle läggas vid de allmänt religionsvetenskapliga delarna av fakulteternas ämnesområden. Enligt ämbetet bör — och det ligger helt i linje med de teologiska fakulteternas omvandling till religionsvetenskapliga sådana — en professur i religionssociologi, ett nytt ämne på detta område, inrättas vid universitetet i Lund från den 1 juli 1970. I — statsverkspropositionen = uttalar emellertid föredraganden, att han inte är beredd att definitivt ta ställning till förslaget om ändrad benämning av de teologiska fakulteterna. Detta är enligt min mening att beklaga, då det i denna fråga — och det är ganska märkligt att notera det — nu föreligger samförstånd mellan universitetskanslersämbetet och de ifrågavarande fakulteterna. Föredraganden hänvisar till en utredning om den religionsvetenskapliga utbildningens mål.

Inom parentes kan jag säga, att jag inte förstår varför denna sistnämnda viktiga disciplin alltid skall glömmas bort i dessa sammanhang. Ett väsentligt led i en sådan förskjutning av tyngdpunkten i de teologiska fakulteternas verksamhet vore enligt min mening, att man redan i år, så som universitetskanslern föreslår, fattade beslut om inrättande av en professur i religionssociologi vid universitetet i Lund. En kompetent, helt kvalificerad forskare i ämnet finns att tillgå inom landet, och det är sannerligen inte alltid fallet när vi introducerar nya ämnen. Det finns ingen anledning att vänta med att knyta honom som professor till forskningen och undervisningen i religionssociologi. Om ämnets stora betydelse och centrala ställning på det religionsvetenskapliga forskningsområdet är det väl helt onödigt att orda — därom finns såvitt jag vet endast en mening. Liksom Kungl. Maj:t kryper nu utskottet med sin skrivning — som jag alltså inte helt gillar, det är därför som jag har avgivit en blank reservation — bakom den utredning som jag flera gånger nämnt och om vilken jag inte vet om den ens har blivit tillsatt. Man resonerar som så, att innan den utredningen är färdig kan ingenting göras för de teologiska fakulteterna. Och under tiden går åren. Ett beslut om en professur i religionssociologi bör emellertid enligt min mening inte kollidera med utredningens resultat. Detta inser Kungl. Maj:t fuller väl, det framgår av skrivningen i statsverkspropositionen. Men Kungl. Maj:t drar därav inte den logiska slutsatsen, att bifall borde kunna ges till universitetskanslersämbetets förslag beträffande denna professur. Om utskottets majoritet inser detta, är fördolt skrivningen är mycket lakonisk. Uppenbart är dock, att utskottet liksom Kungl. Maj:t åtminstone inte nu vill ha den angelägna lärostolen. Beklagligtvis undviker båda en egentlig sakprövning. Jag har inget yrkande på denna punkt, men eftersom jag ser att statsrådet Moberg är närvarande i kammaren, skulle jag gärna vilja höra vad han har för planer med den utredning som det talas om. Är utredningen tillsatt? Hur kommer den att arbeta? Kommer det att dra ut mycket på tiden, innan vi får denna förändring av de teologiska fakulteternas innehåll och benämning och innan vi alltså kan få denna professur besatt? Alla vet ju att det finns en bra kraft att placera där.

Herr talman! Innan jag går in på frågan om de teologiska fakulteterna skulle jag, med anledning av att vi nu diskuterar frågan om den högre utbildningen och forskningen, mera allmänt vilja säga ett par saker. Utformningen av utbildningen är ju alltid beroende av vilken syn man har på hur samhället skall utvecklas och förändras.

: Det socialdemokratiska studentförbundet har häromdagen enligt uppgift slagit fast, att skolan fortfarande är ett instrument för borgerlig indoktrinering och anpassning till ett kapitalistiskt system, som det har uttryckts. Studentförbundet kräver vidare att U 68:s fortsatta arbete skall inriktas på att »göra utbildningspolitiken till ett led i en nödvändig socialistisk samhällsomdaning». Jag delar den syn som Dagens Nyheter i dag ger uttryck för, nämligen att detta krav är till sina konsekvenser odemokratiskt. Att utbildningspolitiken skulle vara ett led i just en socialistisk förändring av samhället innebär att man skulle gå över till en verklig indoktrinering av den typ som vi bl a. finner exempel på i öststaterna. Det vore ett doktrinärt tillvägagångssätt, som jag tror vore mycket äventyrligt för vår framtida utbildningspolitik. Vad skulle ett sådant tillvägagångssätt innebära t.ex. för de teologiska fakulteterna? Om det socialdemokratiska studentförbundet får sitt parti att acceptera ett sådant synsätt, förmodar jag att det inte är lång tid kvar för de teologiska fakulteterna; de torde då inte ha någon som helst framtid att vänta sig. Statsrådet Moberg har i statsverkspropositionen framhållit att det egentligen är tre utredningar han tänker sig: 1. En utredning angående den religionsvetenskapliga utbildningens mål, vilken också skall innefatta utbildningens organisation. Man kan då tänka sig en institutionell samordning av ämnen inom den religionsvetenskapliga utbildningsoch forskningsorganisationen med besläktade ämnen inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. 2. En utredning av en särskild sakkunnig angående frågan om den praktiska teologiska utbildningen. 3. En utredning av frågan om viss representations upphörande. Det gäller de fakulteter som nu är representerade i Uppsala och Lunds domkapitel och i kyrkomötet. Av dessa utredningar är jag mest intresserad av den första — i varje fall än så länge — och det var den vi språkade om förra torsdagen. Det förhåller sig så — som jag också hade anledning att då framhålla — att departementet har fått klarsignal från flera berörda parter i fråga om ombildning av de teologiska fakulteterna till religionsvetenskapliga fakulteter. Det gäller de teologiska fakulteterna själva, fakultetsberedningen för humaniora och teologi, den teologiska kontaktkommittén och universitetskanslersämbetet.

De teologiska fakulteterna har uppenbarligen ställt sig positiva till detta liksom fakultetsberedningen för humaniora och teologi, och universitetskanslersämbetet har anslutit sig — i allt väsentligt i varje fall — till vad fakultetsberedningen för humaniora och teologi anfört rörande ombildning av de teologiska fakulteterna. Här har särskilt betonats religionsvetenskapens betydelse för olika kultursituationer. Inte minst u-ländernas problem gör det angeläget att även de ickekristna religionerna får en framträdande plats i den religionsvetenskapliga forskningen och utbildningen. Det gäller också en analys av den moderna människans situation och av religionens roll i dagens samhälle. Det blir då aktuellt med sådana ämnen som nyss omnämndes här, nämligen religionspsykologi, religionssociologi, religionsfilosofi och religionspedagogik och natur ligtvis kristendom som är det för det; västerländska och därmed också det. svenska samhället mest inflytelserika och betydelsefulla studieobjektet. ; De teologiska fakulteterna skulle allt-, så i konsekvens med dessa uppgifter benämnas religionsvetenskapliga fakulteter och det skulle innebära en bredd-. ning av de allmänt religionsvetenskapliga områdena och en differentiering av. det speciella religionsvetenskapliga område som kristendomsforskningen ut-; gör. Här är inte bara svenska kyrkan, utan också andra trossamfund berörda; skolan och universiteten och samhäl-, let i övrigt. Det skulle sålunda bli frå-, ga om dels allmänt religionsvetenskap-, liga områden och dels religionsvetenskapliga områden med tonvikt på kris-, tendomsforskningen. Enligt universi-. tetskanslersämbetets uppfattning bör de; religionsvetenskapliga fakulteterna er-, hålla en struktur som överensstämmer. med denna inriktning. På denna punkt ställde jag i torsdags. en fråga till statsrådet Moberg, och han lovade då att vi skulle få ett samtal on»: detta i dag. : Nu är det ju så, att trots denna kla-. ra inställning vill statsrådet ha en utredning om den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation. Jag skulle önska ett klargörande besked om. vad som skall utredas, när de berörda parterna ställer sig så positiva till själva ombildningen. När skall utredningen: i så fall tillsättas och hur länge skall den arbeta? Varför sker det inte nu en ombildning och ett namnbyte när man så klart föreslagit detta? | Skall den = religionsvetenskapliga. : verksamheten i framtiden inte få hänföras till särskilda fakulteter? Är det fråga om att så småningom söka avveckla de teologiska fakulteterna och. den eventuellt nya religionsvetenskapli ga fakulteten och integrera ämnena i.- andra fakulteter, så att denna speciella | typ av fakultet skulle försvinna? Och: varför har inte professuren i religionssociologi ännu kommit till? Det är i stort sett de frågor jag framställde häromdagen. Jag hoppas att statsrådet nu är mera benägen att ge ett bestämt svar. Herr talman! Jag skulle vilja ta ytterligare ett par minuter i anspråk och säga några ord om den utredning beträffande utbildningen av teologer som jag menar är nödvändig. Jag har nu under ett par år arbe tat inom den s.k. kontaktkommittén mellan de teologiska fakulteterna och deras avnämare. Sedan maj 1966 har vi haft en rad sammanträden och följt utvecklingen på den teoretiska teologutbildningens område. Kontaktkommittén har kunnat konstatera att en rad nya faktorer tillkommit som gör att én översyn av hela den teoretiska teologiska utbildningen fram till teologie kandidatexamen ter sig alltmer nödvändig. ' Utbildningen av präster och paste» rer skulle alltså kunna bli mer differentierad och specialiserad än vad som är möjlig inom ramen för nuvarande teologie kandidatexamen. Arbetsuppgifterna inom församlingstjänsten kräver åndra ämnen än som hittills varit vanliga. Hit hör religionspedagogik, religionssociologi, ekumenik och människovård. Även utbildningen av <:missionärer och andra kyrkliga utlandsarbetare kräver speciell utbildning. Det kan naturligtvis ske en differentiering inom ramen för en teologie kandidatexamen, men det skulle också vara möjligt att ta med ämnen från annan fakultet i sin examen. En teolog skulle t.ex. vilja ha med i examen ett sådant ämne som samhällskunskap, sociologi, psykologi, pedagogik eller filosofi och det skulle alltså bli en nykonstruktion som innebär att man får en blandad examen, ett slags tvärvetenskaplig examen. Å andra sidan skulle en studerande inom en filosofisk fakultet kunna ta med ett ämne från det som nu heter den teologiska fakulteten, t.ex. kyrkohistoria, i sina studier av historia. Något sådant är för närvarande inte möjligt, såvitt jag begriper. Så har vi utbildningen av församlingssekreterare, församlingsassistenter och församlingspedagoger. Deras uppgifter kräver en speciell typ av utbildning. Inom trossamfunden finns det ett allt större behov av också deltidsanställda präster och pastorer. Det behövs då en <utbildningskomplettering och även en fortbildning.

Det aktualiseras också genom det förslag till ombildning och utbyggnad av de teologiska fakulteterna som behandlas i universitetskanslersämbetets förslag till anslagsäskanden för kommande budgetår och den ombenämning av fakulteterna som är aktuell.

Herr talman! Jag skall i detta inlägg som hastigast kommentera herr Nordstrandhs och herr Källstads frågor beträffande de teologiska fakulteterna, men låt mig dessförinnan till herr Källstad med anledning av hans inledningsord säga, att det väl är ganska glädjande att vi får några inlägg i anslutning till U 68:s skrift om målsättningen. Förra gången vi hade en debatt om universiteten, i anledning av de fasta studiegångarna, var herr Källstad förtjust över Erik Hjalmar Linders kommentarer till U 68. Det får herr Källstad självfallet vara, men skräm in te omedelbart med ryssen, om någon som har en annan mening framträder! Jag har inte läst denna skrift från studentförbundet, men vi bör inte vifta bort de inlägg som ungdomarna gör i denna mycket centrala fråga, utan vi bör ta upp dem till kritisk, konkret och konstruktiv analys. Mitt ståndpunktstagande till kanslersämbetets framställning om en namnändring tycker jag är ganska självklart. Det är väl rätt naturligt, att man inte ändrar på fakultetsnamnet innan man har bestämt sig för ändringarna beträffande innehållet i den verksamhet som skall bedrivas. Jag är i och för sig, som jag skriver i statsverkspropositionen på denna punkt, mycket glad över att det även börjat hända någonting i de teologiska fakulteterna, men jag har svårt att förstå att det väsentliga skulle vara att man börjar med att ändra namn. Det väsentliga är att man gör klart för sig vilken förändring som bör ske i målsättningen och innehållet i den utbildning som ges vid fakulteten. Herr Källstad gjorde i sitt inlägg flera värdefulla påpekanden om vilka frågor det kan bli tal om. Och det är stora frågor. Låt oss alltså göra en utredning först om den målsättningen, låt oss se vad den utredningen leder till och låt oss sedan pröva om det skall föranleda oss, såsom jag hoppas, också till en namnändring. Nu frågas det, hur utredningsarbetet skall gå till. Vi har inte tagit ställning till det. Vi kan välja mellan att låta ämbetet göra utredningen och att låta en kommitté göra utredningen på basis av direktiv. Vi prövar den frågan i departementet och så snart denna riksdagsbehandling är avslutad skall vi sätta oss ner och ta ställning till det. Sedan hoppas jag att utredningsarbetet omedelbart kommer i gång, ty jag har själv den bestämda uppfattningen, att vi så fort som möjligt bör komma fram till en slutgiltig ståndpunkt beträffan de vilken förändring i utbildningen vid de teologiska fakulteterna som bör ske.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för upplysningen om den utredningskommitté som omedelbart skall börja arbeta. Det tycker jag är en värdefull upplysning. Beträffande professuren i religionssociologi skulle jag vilja göra ett litet citat ur statsverkspropositionen.

Han har nämligen förordat, att det skall inrättas en professur i religionssociologi den 1 juli 1970, vilket jag betraktar som ett steg i den riktning som statsrådet här har angivit. Men så behagar herr statsrådet att slå ihjäl denna följsamhet med hänvisning till den utredning som ännu inte har kommit i gång. Hur hänger det egentligen ihop? Jag tycker det är både inkonsekvent och ologiskt.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för de klarlägganden han har givit. Jag uttrycker också glädje över att det blir reaktioner på U 68:s PM. Jag vill inte alls vara med om att vifta bort ungdomens reaktioner eller inlägg. Men det är klart att jag reagerar i denna fråga och ställer den i samband med de teologiska fakulteterna som vi nu diskuterar. Det Socialdemokratiska studentförbundet krävde ju att U 68:s fortsatta 110 Nr 19 arbete skulle inriktas på att göra utbildningspolitiken till ett led i en nödvändig socialistisk samhällsomdaning. Med anledning därav ställer jag frågan, om det inte förhåller sig så att till en socialistisk samhällsomdaning hör, att man är mycket litet intresserad för teotogiska fakulteter och för religionsvetenskap över huvud taget. Jag tror att det för dessas del i varje fall blir en mycket tynande tillvaro.

Jag tror att det är viktigt, men jag är också mån om att man i sammanhanget drar in hela det utredningskomplex och alla de synpunkter, som jag har skisserat i min motion beträffande den teoretiska teologiska utbildningen över huvud taget.
Herr talman! Herr Källstad, livsåskådningsfrågor har alltid varit väsentliga för oss socialister och kommer att förbli det. Till herr Nordstrandh vill jag säga att den omständigheten att en professur i religionssociologi som äskades inte finns med i Kungl. Maj:ts förslag inte har något samband med vad han ifrågasatte utan beror på den sedvanliga avvägning som vi tvingas göra. Vi kan tyvärr inte få så många nya tjänster som vi egentligen skulle vilja enligt de förslag som läggs fram.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några få ord under rubriken Juridiska fakulteterna. Det gäller speciellt en utvidgning av enterminsutbildningen för juris kandidatexamen, en fråga som jag under några år tillsammans med herr Nordstrandh också har varit angelägen om att aktualisera här i riksdagen. Vid Göteborgs universitet anordnas sedan flera år under höstterminen en propedeutisk kurs i juridik. Kursen är avsedd för studenter som ämnar fortsätta med juridiska studier vid universitet med juridisk fakultet. Studenterna kan numera i Göteborg klara av en hel studietermin av utbildningen för juris kandidatexamen genom att under den terminen också genomgå den för denna examen föreskrivna utbildningen i företagsekonomi. Utbildningen om en termin är för närvarande samordnad med utbildningen i motsvarande ämnen för de studerande som avser att avlägga politices magisterexamen. Nu har det från studenthåll framförts önskemål om att det anordnas undervisning för juris kandidatexamen under ytterligare en termin, så att i Göteborg eller i dess närhet bosatta studenter skall kunna fullgöra ett helt studieår vid universitetet. Förslaget har motiverats med studiesociala hänsyn. Studieutgifterna skulle bli mindre om studierna förlades till hemorten, och åtgärden skulle vidare i någon mån minska efterfrågan på studentbostäder i övriga universitetsstäder. Bristen på sådana bostäder är ju allmänt omvittnad. Konsistoriet vid Göteborgs universitet har framlagt planer beträffande utbild ningsgången och har också försäkrat sig om anställning av lärarkrafter. Även universitetskanslersämbetet har = tillstyrkt denna utbildning. Undervisningen borde anordnas som försöksverksamhet, organisatoriskt knuten till juridiska fakulteten i Lund. Med hänsyn till den ringa kostnaden för statsverket, det rör sig om cirka 60 000 kronor, och mot bakgrunden av kanslersämbetets positiva hållning tycktes det mig och flera andra finnas goda förutsättningar för att Göteborg skulle kunna få klarsignal för denna utvidgade undervisning i juridik. Regeringen har emellertid intagit en negativ hållning i frågan vilket jag finner litet märkligt. Avslaget har framför allt motiverats med att juridisk utbildning skall vara direkt knuten till juridisk fakultet, och att man inte vill riskera att få en juridisk fakultet förlagd till Göteborg. Jag har inte heller tänkt mig detta utan enbart en utvidgning med ytterligare en termin. Jag skulle vilja vädja till statsrådet Moberg att ha frågan i åtanke och om möjligt ompröva den i den riktning jag antytt.

Herr talman! I motion II:122 har jag hemställt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller att den fasta lärarorganisationen i ämnet psykologi vid universiteten bygges ut med nya ordinarie tjänster och att därvid särskilt beaktas behovet vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Samhällets behov av psykologer är för närvarande avsevärt, och enligt utförda beräkningar kommer det att stiga ytterligare under 1970-talet. Det minimibehov av psykologer som föreligger fram till 1970 har beräknats till 2 660. Enligt universitetskanslersämbetets anslagsäskanden för 1969/70 är ämnena psykologi och pedagogik generellt sett illa tillgodosedda med handledare i förhållande till övriga ämnen. Antalet licentiander och doktorander per fast professor och laborator uppgick totalt i landet höstterminen 1966 till 6,7 mot 36,9 i ämnena psykologi och pedagogik. Relationstalen antal licentiander per handledare, alltså professor, laborator och docent, uppgår i Uppsala till 39, i Stockholm till 26 och i Lund till 33. I Göteborg är antalet så stort som 64. Den utbildning det här är fråga om är utbildningen till kliniska psykologer samt till arbetsoch skolpsykologer, men det gäller också utbildningen av lärare i psykologi för gymnasium och fackskola. Jag vill också erinra om att i propositionen om forskarutbildning och forskarkarriär som för närvarande är under behandling i riksdagen talas det om att det eventuellt kan bli fråga om en mellanexamen, speciellt för ämnet psykologi. Jag nämnde att psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har det särskilt besvärligt. Den arbetar sedan många år under ytterst prekära förhållanden, särskilt vad det gäller handledning och examination på högstadienivån. Det ökande antalet studerande på trebetygsnivån samt på licentiandoch doktorandnivåerna innebär dessutom stora påfrestningar på de knappa materieloch lokalresurserna. Detta fick vi också bekräftat häromdagen, då professor Elmgren som förestår psykologiska institutionen i Göteborg besökte utskottets avdelning och redogjorde för sina synpunkter. Därav framgick att minimikraven när det gäller förstärkningsåtgärder måste tillgodoses om institutionen skall komma i paritet med övriga psykologiska institutioner i vårt land. Jag vill nämna att en liten förbättring ägde rum under vårterminen 1968, då institutionen fick en extra laboratur och 12 000 kronor för arvodering av forskarhandledning.

Den resursförbättring som den för vårterminen 1969 erhållna extra laboraturen samt arvodessumman för handledning inneburit uppvägs av det ökade behovet av handledning och examination. Med nuvarande lärartjänster på högstadiet, d.v.s. en ordinarie professur, två extra laboraturer och en docentur, skulle antalet licentiander per handledare i medeltal uppgå till cirka 54 under höstterminen 1969 och till cirka 60 under vårterminen 1970. Under innevarande vårterminen är antalet licentiander per handledare i medeltal 48. Siffrorna visar, att lärarresurserna för handledning och examination redan under innevarande vårtermin är klart otillräckliga och att situationen under nästa höst med största sannolikhet kommet att bli ohållbar. Jag menar alltså att det är nödvändigt att förbättra situationen för psykologiska institutionen i Göteborg. Lärarresurserna på högstadiet måste fr.o.m. nästa läsår kraftigt förstärkas. Nuvarande antal tjänster måste i varje fall enligt professor Elmgrens åsikt kompletteras med ytterligare tre extra laboraturer. Därtill föreligger behov av ytterligare två forskarassistenttjänster. En ökning av antalet lärare på trebetygsoch licentiandnivån med ytterligare tre laboraturer kan «verkligen starkt motiveras. Psykologernas yrkesutbildning, vilken under en längre tid diskuterats och till vilken ett flertal förslag framlagts, dock utan att föranleda några åtgärder från statsmakterna, måste inom en mycket snar framtid få konkreta former. Mot bakgrunden av samhällets differentierade krav på denna kader synes det helt klart att en specialisering måste äga rum. På vilken nivå i utbildningen denna specialisering skall sättas in och i vilka olika ämnesområden en uppdelning skall ske kan för närvarande inte direkt preciseras, men den kommer att bli en nödvändighet inom en mycket snar framtid. Beträffande institutionens lokalförhållanden kan jag nämna att det föreligger en stor brist på lektionssalar. När det gäller materielanslag är institutionen vidare verkligen missgynnad. Beträffande relationen mellan materielanslag och antal studenter på olika betygsnivåer vid olika universitet kan jag nämna följande. Uppsala universitet som har 366 studerande i detta ämne och 86 000 kronor i materielanslag får ungefär 235 kronor i materielanslag per studerande. Lunds universitet har 163 kronor per studerande och Stockholm 199 kronor per studerande i materielanslag. Göteborg som har 443 studerande i ämnet och ett materielanslag på 30400 kronor har däremot bara 68 kronor 60 öre per studerande i materielanslag. Av dessa siffror framgår tydligt att psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet är klart missgynnad i jämförelse med övriga motsvarande institutioner i landet när det gäller materielanslag. Det har naturligtvis diskuterats vilka åtgärder som skall vidtas för att förbättra situationen, och en av dessa åtgärder är självfallet införandet av en spärr för intagningen till studierna åtminstone beträffande filosofie licentiatexamen. Vad har nu utskottet att säga om de förhållanden som jag pekat på i min motion? Utskottet uttalar beträffande ämnet psykologi »att förhållandena synes vara sådana att en förstärkning av lärarresurserna i och för sig framstår som angelägen». Vidare hänvisar utskottet till universitetsautomatiken, som skulle möjliggöra att institutionernas utbildningsresurser på främst lågstadienivå successivt anpassas till de växande studerandeantalen. Dessutom hänvisas till propositionen om forskarutbildning, som nyligen framlagts och där också frågan om förstärkning av resurserna för forskarhandledning tagits upp till behandling. Det är framför allt det av mig citerade första uttalandet från utskottet som jag vill betona, d.v.s. att förhållandena synes vara sådana att en förstärkning av lärarresurserna i och för sig framstår som angelägen. Jag vill särskilt understryka det med tanke på departementets vidare behandling av denna fråga. Det får inte bara bli en fråga om universitetsautomatik. Vad som anförs i forskarutbildningspropositionen får vi senare tillfälle att behandla, men det gäller nu att särskilt beakta vad utskottet anfört på denna punkt. Jag hoppas att det för nästa budgetår skall inträffa en förbättring av förhållandena beträffande ämnet psykologi, speciellt i vad avser institutionen vid Göteborgs universitet.

Herr talman! Jag vill säga några ord om en delfråga som berörts under denna punkt — en fråga som har behandlats åtskilliga gånger i riksdagen fastän det stundom skett under en annan rubrik. Det gäller den sociala forskningen. Åtskilliga motioner har väckts i frågan under 1960-talet, och även i år föreligger flera motioner. Statsutskottets utlåtande kan förefalla positivt. Utskottet anser sig nämligen kunna konstatera att enighet råder om att en målinriktad forskning behövs, och statsutskottet understryker också nödvändigheten av en utbyggnad av den socialpolitiska forskningen. Detta är bra, och jag vill gärna hoppas att skrivningen gör intryck i kanslihuset. Det är emellertid ingalunda första gången som riksdagen gör positiva uttalanden i denna fråga. Statsutskottet uttalade 1963 att det var angeläget att beslut rörande den sociala forskningens organisation fattades snarast möjligt. Det var alltså för sex år sedan, och riksdagen anslöt sig till uttalandet. Samma år skrev allmänna beredningsutskottet att det var viktigt att utredningsarbetet i fråga om den sociala forskningen bedrevs utan onödig tidsutdräkt. Jag upprepar att uttalandena gjordes för sex år sedan. Och samma år framhöll dåvarande = ecklesiastikministern att det var uppenbart att frågan om en förstärkning av den sociala forskningens resurser var ett spörsmål av största vikt. Trots raden av positiva uttalanden — och alltså uttalanden som gjorts av riksdagen för åtskilliga år sedan — har det ännu inte hänt någonting. Därför får man verkligen hoppas att statsutskottets positiva skrivning denna gång beaktas mera i kanslihuset än riksdagens många tidigare uttalanden. Regeringen tillsatte för några dagar sedan en samarbetskommitté för frågor rörande social forskning. Det var — med tanke på dagens debatt — en framsynt åtgärd. Men ännu mer framsynt hade det ju varit att tillsätta kommittén redan 1963 — då hade vi haft en säkrare grund att arbeta på inom svensk socialvård än vad fallet är i dag. Behovet för att inte säga nödvändigheten av en planmässig och intensifierad social forskning har ju belysts i många sammanhang under 1940-, 1950 och 1960-talen. Åtskilliga statliga utredningar, mängder av uppvaktningar, skrivelser, framställningar och uttalanden etc. har gjorts. Jag skall inte närmare gå in på argumenteringen utan nöjer mig med att hänvisa till de motioner som har väckts vid årets riksdag, där just vikten av en starkare satsning på social forskning betonats. Det finns i dag tillräckligt med material som grund för ett beslut. Det finns utvecklingsprogram för den «sociala forskningen, det finns forskningsprojekt, det finns forskare, det finns organisationsförslag för att lösa denna fråga. Vad vi saknar är den politiska viljan att fatta beslut. Låt oss hoppas att det nu äntligen händer någonting konkret. Det har varit en alltför lång väntan.

Herr talman! På denna punkt har utskottet i sitt utlåtande avstyrkt en hel lång rad av motioner som rör äskanden av olika slag på det samhällsvetenskapliga området. Jag har, herr talman, den allra största respekt för statsutskottets andra avdelning, inte minst för dess restriktivitet i fråga om att föreslå s.k. riksdagsprofessurer. Avdelningen bör dock ha, och har väl i allmänhet haft, en viss ambition att kombinera avstyrkandet med en något så när godtagbar motivering. Det är den som jag inte finner i ett fall, i vilket jag är inblandad.

När statsutskottet sedan har avstyrkt detta motionspar — vilket jag således i och för sig förstår — har det anfört en egendomlig motivering.

Jag vill gärna fråga någon företrädare för statsutskottets andra avdelning: När blev universitetsautomatiken verksam på forskarhandledarsidan? Vad som berörs i det motionspar som jag är angelägen att tala för är enbart forskarhandledningen. "Den första frågan är: På vad sätt hjälper = universitetsautomatiken «de forskare som är överhopade med handledaruppgifter? I det fall som nämns 1 motionerna är situationen fullkomligt unik i Sverige. Den professor som det här talas om har handledaruppgifter för cirka 150 licentiander och doktorander. Vid de naturvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna har man under hård press kommit upp till cirka 20 handledare per professor. Vid lärarhögskolorna, som har nämnts här, ligger man betydligt under detta antal. Om universitetsautomatiken vore till hjälp i detta fall skulle den ha hjälpt för länge sedan. Den andra frågan gäller den proposition rörande reformerad forskarutbildning som nyligen har framlagts och som utskottet hänvisar till. Den behandlar bl.a. frågan om en förstärkning av resurserna för forskarhandledning. När anser statsutskottets representanter att den propositionen kommer att få någon positiv verkan i just detta fall, då det gäller att lätta en akut, fullkomligt omöjlig situation? Min tredje fråga gäller nästa stycke i utlåtandet. Man hänvisar där till den pågående utredningen rörande bl.a. samarbetet mellan pedagogiska institutioner vid lärarhögskolor och universitet. Som jag redan nämnt visar den jämförelsen att förhållandena är mycket olikartade. Lärarhögskolorna är, herr statsråd, utomordentligt gynnsamt lottade i förhållande till de pedagogiska institutionerna vid universiteten, vilket statsrådet säkerligen väl känner till. Menar utskottet att man kommer att ställa forskare från lärarhögskolorna till förfogande för att klara denna sitation? Situationen måste nämligen klaras och det ganska snart, om arbetsgivaransvaret med något så när bibehållen aktning skall kunna bäras av de svenska statsmakterna — jag går så långt att jag säger det. Bakom det förslag som vi har tillåtit oss att lägga fram i motionerna står universitetsmyndigheterna i Uppsala.

Därmed skulle man få en möjlighet att bättre klara de mycket tyngande och viktiga forskarhandledaruppgifter som den pedagogiska institutionen har. Till följd av den utformning som förslaget fått skulle ett genomförande därav inte hindra en senare utformning på grundval av dels resultatet av utredningen om samarbetet mellan pedagogiska institutioner vid lärarhögskolor och universitet, dels propositionen om forskarutbildningen. Om man hjälper i en akut situation, hindras inte därmed en slutgiltig lösning av problemet. Tyvärr, herr talman, är min erfarenhet liksom alla andras att det inte är någon mening med att ställa något yrkande mot ett enhälligt statsutskott. Jag avstår därför från att göra det.

Herr talman! Statsutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 46 under punkten 6 en motion som jag har väckt i denna kammare. Den har nr 567 och är likalydande med motion nr 472 i medkammaren. Bakgrunden till min motion är det konstaterande som alla informationsgivare måste göra, nämligen att största delen av den sakinformation som ges till allmänheten i dagens samhälle inte går fram till dem som man avser att nå. Det verkar som om mycket av det informationsmaterial i traditionell form — broschyrer och dylikt — som framställs för att övertyga den enskilde om vikten av en ändring i beteendet i ett visst avseende tas emot på ett sätt som avsetts bara av den som tidigare är övertygad om riktigheten i det budskap som förs fram. Om man studerar propagandaoch informationsskrifter som används t.ex. i skolor och organisationer får man denna misstanke bestyrkt. Den stämmer också med de iakttagelser som gjorts av aktionsgruppen mot användning av vanebildande gifter, vilken sedan ett antal år är verksam i Kristianstads län. Genom denna grupps undersökningar har man kommit fram till att de positiva effekter som kunnat konstateras av informationsgivning är bundna, inte till det informationsmaterial som utnyttjas, utan i främsta rummet till förhållanden som har att göra med begrepp av typen föredöme, personlig känslobindning och personlig påverkan. Härav kan man dra två slutsatser. Den ena är att våra ansträngningar att få den information vi vill ge att gå fram och få effekt inte kommer att ge resultat, eftersom vi inte har de personella resurser som behövs. Den andra är att vi kanske satsar våra resurser, inte minst de ekonomiska, på ett felaktigt sätt. Det man i detta sammanhang främst efterlyser är systematiska försök att mäta resultatet av de insatser som gÖrs. Sociologiska institutionen i Lund har nu börjat redovisa en liten början till en sådan verksamhet. Denna redovisning bygger på ett stort material angående vuxnas rökbeteende och även på en undersökning av detta beteende hos 7 600 elever i årskurserna 5, 6, 7 och 8. Ett led i undersökningen av elevernas rökbeteende var att mäta effekten på detta beteende genom att öka fritidsverksamheten i grupp samtidigt som man utövade en viss påverkan. Som en ytterligare uppföljning av dessa åtgärder företogs en intervjuundersökning med 375 gymnasister i Kristianstad och dessa gymnasisters mödrar. Enligt försöksledaren ger detta material vid handen att vissa faktorer är mer väsentliga än andra för den aktuella attitydbildningen. Vid sociologiska institutionen i Lund pågår nu också försök gällande mätning av attitydändring via film. Enligt försöksledaren får de hittills uppnådda resultaten betraktas som lovande. Med hänsyn till den betydelse som filmen har som informationsoch påverkansmedium synes det oss motionärer angeläget, att de problem som sammanhänger med möjligheten att dra nytta av detta medium uppmärksammas av samhället och inte bara av kommersiella intressen. Samhället bör enligt vår mening ta reda på mer om de förhållanden och omständigheter som bestämmer informationens effekt. Detta gäller, som jag tidigare påpekat, inte minst den ekonomiska synpunkten. Att vi motionärer velat skapa en arbetsenhet för forskning rörande attitydpåverkan genom film just i Lund beror givetvis på de förhållanden som jag tidigare har berört. Jag beklagar att statsutskottet inte har tagit fasta på detta i sitt utlåtande och biträtt mo tionen. Utskottet framhåller dock att det är ett viktigt forskningsområde och att vissa åtgärder vidtagits på det här fältet. Det är givetvis bra, men jag är övertygad om att även den forskningsenhet som vi motionärer föreslagit i Lund har sitt berättigande, särskilt som man har ett så stort undersökningsmaterial att falla tillbaka på. Herr talman! Jag ber att med dessa synpunkter få yrka bifall till motionsparet I: 472 och II: 567.

Herr talman! Jag har bestämt mig för att vara mycket restriktiv, när det gäller att gå upp i talarstolen under alla de olika punkter som vi har att behandla i detta utskottsutlåtande, och kommer endast att gå upp när någon ställer frågor till statsutskottets andra avdelning eller framställer yrkanden. På den här punkten föreställer jag mig att statsrådet Moberg kommer att deltaga i debatten, och jag kan därför vara mycket kortfattad.

Jag vågar påstå att en lång rad av dem är utomordentligt berättigade krav. Utskottet har knappast någonstans sagt att det är oberättigade yrkanden som framställs. Men utskottet måste ju här som på alla andra punkter medverka i en prioritering. Jag utgår från att de ärade ledamöterna förstår att det inte är möjligt för statsutskottet att väga den ena tjänsten mot den andra och ge prioritet på något särskilt område. Fröken Ljungberg säger att situationen på det område i Uppsala som hon talar om är unik i Sveriges land. Det har varit uppvaktningar i andra avdelningen på andra områden där man sagt att situationen också där är unik i landet. Jag vågar säga att skulle det stå så illa till som många hävdar att det gör, vore det mycket allvarligt; i själva verket tror jag inte det är riktigt så illa. Men det är naturligtvis ändå, herr talman, glädjande att så många engagerar sig i dessa frågor och med entusiasm vill tala om att det krävs kraftinsatser från samhällets sida. Statsutskottet är naturligtvis för sin del berett att tillstyrka sådana insatser om resurser finns till det. I fråga om prioriteringarna har vi stannat för de yrkanden som framgår av utlåtandet. Det innebär bifall till Kungl. Maj:ts förslag. Jag instämmer med fröken Ljungberg i att det icke är tillfredsställande förhållanden i Uppsala på det här området, och det har vi också sagt i utskottsutlåtandet. Vi har emellertid inte de pengar som behövs för att anvisa en ny tjänst för ändamålet. Vidare hänvisar vi bl.a. till den diskussion vi kommer att få om några veckor om den nya forskarutbildningen. Handledningsproblematiken behandlas just nu av statsutskottet, och denna fråga får tas upp av riksdagen när forskarutbildningspropositionen skall behandlas. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan vid alla moment under denna punkt.

Herr talman! Också jag skall fatta mig kort, men jag känner mig föranlåten att säga ett par ord med anledning av det som har sagts dels om psykologi, dels om socialpolitik. Herr Källstad tar upp den psykologiska forskningens problem. De är speciella, kanske framför allt därför att psykologutbildningen är så utformad, att den för de biträdande psykologerna avslutas med en praktisk utbildning, och antalet praktikantplatser som finns och som ställs till förfogande av för bundet är begränsat. De som då inte får praktikantplatser fortsätter sin utbildning vid institutionerna, eftersom det ger dem meriter för att få en sådan praktikanttjänst. Problemet med praktikantutbildningen har vi berört i en tidigare debatt i samband med behandlingen av de fasta studiegångarna, och det skall väl lösa sig. I avvaktan på detta har det, såsom herr Källstad sade, vidtagits en del åtgärder för att vi skall klara psykologiundervisningen, inte bara i Göteborg utan även på andra orter, ur den prekära situationen. Jag vill ytterligare stryka under att det i forskarutbildningspropositionen, som senare skall behandlas, finns en detalj som gäller tio extra tjänster som biträdande professor. Om riksdagen godtar propositionen på den punkten, får vi där en tillgång som även ämnet psykologi kan tävla om. Det blir kanslersämbetet som skall fördela tjänsterna. Jag är litet överraskad över att höra herr Källstad klaga över att ämnet psykologi i Göteborg har fått så små materielanslag. Men hur skall vi ha det? Skall vi här bestämma i detalj hur materielanslagen och andra anslag skall fördelas, eller skall vi överlåta åt universiteten själva att avgöra det? I det ärende som nu behandlas ingår på denna punkt ett mycket omfattande förslag som innebär inte bara att vi som hittills skall låta universiteten själva avgöra hur materielanslagen skall fördelas utan jämväl att universiteten skall fördela en del anslag för tjänster. Vi vill ge dem det förtroendet. Då bör man inte här i riksdagen ta upp ett enskilt ämne och klaga över att det inte har fått tillräckliga resurser. Det innebär att man säger att universiteten inte motsvarar det förtroende vi givit dem, och det verkar litet ologiskt. Herr Mundebo säger en hel del om socialpolitisk forskning. Han erinrar om diverse uttalanden och säger att den förre ecklesiastikministern för några år sedan talade om nödvändigheten av att ge den sociala forskningen förbättrade resurser. Men — säger herr Mundebo — ingenting har skett. Ja, det beror på hur man betraktar forskningsresurserna på det sociala fältet. Under de senaste fyra åren har antalet professorsoch laboratorstjänster i de samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och rättsvetenskapliga ämnesområdena ökat med 20 procent. Vi har 141 sådana tjänster och lika många tjänster av forskarassistentoch docenttjänsttyp. Det gäller grundforskningen. Tror herr Mundebo eller fru Gradin att vi löser den sociala forskningens problem genom att såsom kanslersämbetet föreslår inrätta ytterligare en tjänst? Det är inte där skon klämmer, och det är inte där problemet finns. Det är fråga om att förmå våra forskare på detta fält att ägna sig åt problem som gäller den sociala aktiviteten. Vi är så generösa mot forskarna att vi inte bestämmer inriktningen av deras aktivitet, utan förutsätter att de väljer vettiga projekt för sin forskning. Jag tillhör dem som under alla år har undrat varför så många forskare på det samhällsvetenskapliga området har ägnat så litet intresse åt det som herr Mundebo och fru Gradin här talade om. Av det skälet fann jag det inte särskilt motiverat att föra fram kanslersämbetets förslag, som innebar att vi skulle inrätta ytterligaren en tjänst utöver de 141.

Det är framför allt där problemet ligger. Hur det skall lösas vet vi inte. Jag hoppas att man i den akademiska världen tänker om och tänker nytt på den punkten.

Herr talman! Den etablerade relationen mellan regeringsparti och oppositionspartier medför ibland en del problem. Det händer att företrädare för oppositionspartierna kan ha svårt att medge att regeringen framlägger bra förslag, och det händer att företrädare för regeringen har svårt att medge att oppositionens kritik är berättigad. Jag tycker att just på denna punkt hade det varit motiverat att statsrådet Moberg hade medgivit att kritiken mot försummelserna att förstärka den sociala forskningen är ovanligt starkt berättigad. Herr Moberg valde emellertid att ange att det under de gångna åren har tillkommit ett stort antal forskartjänster. Då utgick han från situationen på hela det samhällsvetenskapliga fältet och förde inte samtidigt in i bilden den starka ökning av antalet studerande som har skett under perioden. Tar vi hänsyn till detta har ju förstärkningen inte varit särskilt imponerande. Om vi just ser till den sociala forskningen måste jag fråga hur många professurer, laboratorstjänster etc. som det finns inom sådana ämnesområden som socialpolitik, social metodik, socialrätt, kommunal ekonomi och planering. Icke en enda. Det finns icke någon forskartjänst inom dessa ämnesområden. Det är därför inte fråga om att här inrätta en tjänst till. Vad det gäller är att inrätta nya tjänster på försummade forskningsområden. Vi löser förvisso icke problemet genom tillsättande av en enda tjänst. Vad som har begärts är ju en planmässig utbyggnad av den sociala forskningen. Samarbetsnämnden för socialhögskolorna har nu till uppgift att framlägga förslag, säger statsrådet Moberg. Ja, men sådana förslag har ju redan framlagts åtskilliga gånger under 1960-talet. Vad det nu gäller är den politiska viljan att fatta ett beslut om att ge den sociala forskningen resurser. Eller skall vi kanske säga att vad det gäller är att få finansdepartementet att inse att restriktivitet på detta område är att spara tusenlappar men förlora miljoner?

Herr talman! Nej, herr Mundebo, det är inte frågan om det som herr Mundebo säger, utan det är framför allt fråga om att förmå våra kvalificerade forskare att intressera sig för de pro blem vi här diskuterar, nämligen den sociala verksamhetens problem. Det är framför allt där skon klämmer. Jag vidhåller alldeles bestämt den uppfattningen. Jag upprepar, även med hänsyn till vad fru Gradin säger, att vi har väsentligt förstärkt möjligheterna för forskning inom detta område och andra samhällsvetenskapliga områden inte bara genom de tjänster jag här omnämnde utan även genom de ökade anslag som har gått till det samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Inte minst riksdagens egen insats här skall inte glömmas bort, nämligen inrättandet av riksbanksfonden, där det i direktiven alldeles klart görs uttalanden för ökade insatser på forskningsområdet vad beträffar människans dilemma i det alltmer teknifierade samhället. Vad sedan jag personligen tillmäter den allra största vikten i detta sammanhang är den aktivitet och den diskussion som vi kan få till stånd genom det nu inrättade rådet i socialdepartementet. Där kommer man att ta upp och systematiskt så att säga penetrera den sociala verksamhetens problem och se vad forskarna kan och lämpligen bör göra. Jag hoppas att våra många forskare, våra nationalekonomer, våra sociologer, våra psykologer och många andra skall finna det vara mer intressant än de hittills har funnit att där göra en insats.

Herr talman! Jag vill bara göra den lilla reflexionen att det blir ju avsevärt lättare att få våra samhällsvetare att bli intresserade av social forskning om de får resurser för att bedriva sådan forskning, om de får forskningstjänster.

Herr talman! Bland de motioner som redovisas under punkt 7 finns motionsparet 1:447 och I1:517. I dessa motioner har flera kammarledamöter från Västsverige ställt sig bakom önskemålet om inrättande av en personlig professur i ämnet plastikkirurgi för docenten Bengt Johansson vid Göteborgs universitet. I motionerna har angelägenheten av detta önskemål enligt vår åsikt klart motiverats. Jag vill emellertid anlägga ytterligare ett par synpunkter. Den plastikkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska sjukhuset inrättades 1956.

Som ledamot av regionsjukhusnämnden har jag fått många vittnesbörd om de betydelsefulla insatser som = kliniken gjort och gör. Detsamma gäller i hög grad beträffande docent Johanssons insatser. Vid flera tillfällen har det framhållits för mig, att han som överläkare för kliniken och som kirurg ingår i ett team som utfört ett betydelsefullt pionjärarbete i fråga om en grundläggande kombinationsbehandling med flera inslag, bl.a. käkortopedi och bentransplantation. Det rör sig om en behandling som blivit internationellt accepterad. Mot denna bakgrund har de önskemål om en personlig professur för docent Johansson som vi ställt oss bakom en hög angelägenhetsgrad. Härigenom skulle han erhålla en mera auktoritativ ställning för kommande verksamhet inom sitt ämne samtidigt som den plastikkirurgiska kliniken finge en fastare anknytning till universitetet. Statsutskottet säger i utlåtandet att universitetskanslersämbetet inte prioriterat detta önskemål, och jag förstår bakgrunden härtill. Därför skriver också utskottet att det inte nu — jag vill poängtera >nu» — är berett att föreslå riksdagen att besluta om inrättande av nämnda professur. Jag tolkar utskottets skrivning med användande av ordet »nu»> som positiv i sak men avvisande beträffande den aktuella prioriteringsavvägningen, vilket vi också märkt vid tidigare punkter i detta utskottsutlåtande. Jag vet att det här inte gäller några större kostnader men skall inte demonstrativt yrka bifall till motionerna. Jag vill emellertid framhålla att önskemålet som sådant på nytt kommer att aktualiseras, och då hoppas vi som ställt oss bakom motionerna att både universitetskanslersämbetet och statsutskottet skall kunna biträda detta både angelägna och välmotiverade önskemål.

När det inte finns några tillgängliga medel kommer vi i det besvärliga läge där vi nu tyvärr befinner oss. Trots tidigare uttalanden av riksdagen, och trots att befattningen anses vara så viktig att fakulieten i år har satt den före alla andra önskade tjänster, har ingenting skett. Det förefaller som om man trodde att det här handlar om knappologi, möjligen en reminiscens från skolans växtsamlande under somrarna. Man kanske tror att det gäller att systematisera för systematikens egen skull; man kanske har «missförstått namnet. Det är alls inte fråga om sådant. Något komprimerat skulle man kunna säga att den systematiska botaniken har att tillhandahålla grundmaterialet för bl.a. genetiken, växtförädlingen och den tillämpade botaniken i största allmänhet. Och till undervisningen i systematisk botanik hör en välskött botanisk trädgård, vilket såväl Uppsala som Stockholm och Göteborg har sedan lång tid tillbaka. Men i Lund, där tyngdpunkten för all botanisk undervisning ligger, är man sämre rustad än på andra håll. Om det är så för att dirigera studenterna norrut vet jag inte; i så fall är det en egendomlig väg att gå. Det är svårt att säga om felet ligger hos fakultetsberedningen eller högre upp i universitetskanslersämbetet. Nu får fakultetsberedningen emellertid ny sammansättning, och vi får då se om den kan medföra någon ändring till det bättre. Om inte har jag svårt att finna att riksdagen skall låta sig skjutas åt sidan och stillatigande åse hur den botaniska undervisningen — som nu är fallet — inte bedrives på samma plan vid alla våra universitet. Men eftersom vi får flera nya befattningshavare i kanslersämbetet får jag väl se framtiden an med något ljusare förhoppningar än hittills, och då klämmen i min motion faktiskt har givit utskottet en möjlighet att slingra sig undan ett ställningstagande har jag denna gång, herr talman, icke något yrkande.

Herr talman! I de likalydande motionerna 1:455 av herrar Ernulf och Thorsten Larsson och 11:587 av herr Grebäck och mig har vi tagit upp frågan om inrättande av en professur i fastighetsrätt vid tekniska högskolan i Stockholm. Vi anknyter i motionerna till en utredning som gjorts av nuvarande chefen för planverket Lennart Holm, i vilken byggnadsutbildningen vid tekniska högskolan i Stockholm behandlas. Det gäller de tre sektionerna arkitektur, vägoch vattenbyggnad samt lantmäteri. Som framgår av propositionen har den utredningen resulterat i att man vill påbörja en särskild studieinriktning för samhällsbyggnad på tekniska högskolan i höst. Där finns då upptagen en professur, som utskottet har skrivit litet annorlunda om, kanske för att ge departementschefen möjlighet att ge professuren en annan beskrivning. I Lennart Holms utredning är också med prioritet föreslaget en professur i fastighetsrätt, som skulle behövas för att behandla sådana frågor som rör underlättandet av planers genomförande och rationalisering av fastighetsbeståndet. Under senare år har vi här i riksdagen behandlat mycken lagstiftning som har med de sakerna att göra, och ännu flera ärenden har vi att vänta. Vi har genomfört ändringar i fastighetslagstiftningen, i expropriationslagstiftningen och i byggnadslagstiftningen. Vi har vidare fått en ny naturvårdslag, en lag om förköp och en lag om gemensamhetsanläggningar och håller nu på att behandla en miljöskyddslag. Vi väntar på förslag till ny väglag, ny planlagstiftning, ny expropriationslag, en helt ny iordabaik och en helt ny fastighetsbildningslagstiftning. Dessa frågor skall behandlas av riksdagen under de närmaste två åren. De som berörs av dessa lagstiftningsområden kommer i stor utsträckning att vara personer med teknisk utbildning. Det förekommer naturligtvis redan nu juridisk utbildning för sådana tekniker, men den bedrivs för närvarande som »extraknäck> av olika ämbetsmän och av universitetslärare från Stockholms universitet och Lunds universitet. Någon som förestår denna juridiska utbildning och som kan vidareutveckla forskningen på detta område finns emellertid inte. Behovet av denna utbildning underströks på ett ganska uppmärksammat sätt i ett lagrådsuttalande i proposition 167 år 1967. Det var överdrivet och jag ställer mig på intet sätt bakom det. Vad man då var orolig för var att lantmätarna inte kunde tillräckligt med juridik för att klara de uppgifter som lades på dem enligt den aktuella lagstiftningen. Oron var i varje fall i så måtto förståelig som den framfördes av jurister som inte haft tillfälle att samverka med tekniker och sätta sig in i tekniska problem. Men att även de berörda teknikerna — arkitekter, vägoch vattenbyggare och lantmätare — känner ett behov av att ha en fastare juridisk grund för handläggningen av juridiska frågor är uppenbar. Utskottet har nu avvisat motionsyrkandet, som avsåg att riksdagen skulle hemställa till departementet om att detta nästa år skulle framföra den av Lennart Holm föreslagna professuren. Utskottet har styrkt yrkandet med angivande av två motiv. Man ifrågasätter för det första i en mellan tankstreck inskjuten sats behovet av en sådan professur som den begärda. Man undrar för det andra huruvida denna professur, om den nu skulle vara erforderlig, verkligen bör knytas till teknisk högskola. Som jag tidigare sagt tycker jag att det är självklart att de nämnda kategorierna av tekniker behöver en ordentlig juridisk grund att stå på. Det är också betydelsefullt att den som skall ha ansvaret för utbildningen som huvuduppgift skall ha den forskning, som kan bedrivas vid en sådan institution på en teknisk högskola, där vederbörande också får tillfälle att umgås med tekniker och att lära sig tänka också i deras banor. Jag beklagar utskottets ställningstagande. Jag vet att det inom justitiedepartementet finns ett starkt intresse för professuren i fråga, och jag hoppas att departementschefen till nästa år verkligen kan framlägga ett positivt förslag i denna fråga. Herr talman! Jag har inget yrkande

Herr talman! Vi har som bekant olika meningar om hur snabbt det svenska biståndet till de underutvecklade länderna skall komma upp i 1 procent av bruttonationalprodukten. Men vi är eniga om ait vi skall öka dessa insatser. Vi är också, tror jag, helt eniga om att skall detta bli möjligt, så krävs det ökad förståelse från den svenska opinionen för u-ländernas problem och för vårt ansvar. Och om vi skall få det stödet från opinionen krävs det i sin tur ökad information om u-ländernas situation. Det var mot denna bakgrund som riksdagen för ett par år sedan begärde att regeringen skulle lägga fram planer på en väsentligt ökad informationsverksamhet rörande u-landsproblemen. Vi har sett en början till det i årets statsverksproposition, som på den punkten har hälsats med tillfredsställelse från såvitt jag vet samtliga riksdagspartier. Anslagen föreslås ökade från 600 000 kronor till 1,7 miljoner kronor. Jag hoppas för min del — och jag tror det är en mening som många här i kammaren hyser — att vi så småningom skall få en informationsverksamhet av ännu större omfattning. Dessutom är det ju så att denna informationsverksamhet bara gäller vad som skall ske inom SIDA:s ram och alltså väsentligen avser information om vad det biståndsorganet gör. Men därutöver behövs information från fristående organ och från enskilda organisationer. Vi har en del sådana institutioner som redan arbetar. De verkar delvis på frivillig basis — ett flertal ungdomsorganisationer med ideell inriktning ägnar sig åt information om ulandsproblemen. Vi har också att vänta ett förslag som snart skall behandlas av riksdagen om upprustning av de iberoamerikanska instituten, som kommer att innebära att vi ökar informationen om de latinamerikanska länderna — en information som i hög grad just är information om underutvecklade länders problem. Sedan år 1962 arbetar ett institut i Uppsala som kallas Nordiska afrikainstitutet och som är en motsvarighet vad gäller de afrikanska länderna. Institutet sysslar med allmän u-landsinformation och får väl sägas ha varit det mest kvalificerade på området. Institutet har ett omfattande bibliotek med litteratur av olika slag — böcker, skrifter och dokument från de afrikanska länderna. Vidare bedriver institutet en omfattande seminarieoch kursverksamhet samt fungerar som centrum för den nordiska afrikaforskningen. Institutet svarar också för en ganska omfattande publikationsverksamhet. Nordiska afrikainstitutet föreslås få högre anslag i årets proposition. Men om man granskar siffrorna närmare finner man — vilket också framgår av den motion med fru Dahl som första namn som behandlas under förevarande punkt — att det är en uppräkning som nätt och jämnt svarar mot de automatiska utgiftsökningar som institutet måste räkna med vid oförändrad verksamhet. Det måste emellertid vara en målsättning för institutet att öka och vidareutveckla verksamheten. Informationsflödet från de afrikanska länderna ökar ständigt. Intresset för de afrikanska länderna ökar också, och kraven på Nordiska afrikainstitutet som centrum för informationen om Afrika och även som centrum för forskningen på området i Norden blir ständigt större, inte minst från SIDA. Om Nordiska afrikainstitutet skall kunna behålla sin position som ett ledande institut på detta område behövs det en anslagsuppräkning större än den som föreslås i Kungl. Maj:ts proposition. Jag vet inte varför man inte inom utskottet kunnat enas om en ökning i enlighet med förslaget i den motion jag nämnt. Måhända beror det på att man skyndat igenom frågan och inte gjort den specialbedömning som man är beredd att göra när det gäller anslagsäskanden för andra u-landsändamål från SIDA. Ty dessa äskanden gäller ju en viktig del av u-landsverksamheten. Nu har detta inte blivit fallet, och det är beklagligt, men jag tror ändå att man inte bör ge upp hoppet om att få ett högre anslag. Det finns anledning för socialdemokraterna här i kammaren att stödja reservationen, även om det inte finns några socialdemokrater med bland reservanterna. Reservationen innebär ju stöd åt en socialdemokratisk motion.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

Herr talman! När riksdagen för knappt ett år sedan tog ställning till enprocentplanen för det svenska utvecklingssamarbetet, gjorde man samtidigt en beställning om en plan för informationsverksamheten, som förutsatte en kraftig utvidgning av denna. En sådan plan har nu utarbetats av SIDA och ligger till grund för det beslut som vi om några veckor skall fatta här i kammaren om biståndsanslagen. I denna plan har man behandlat i första hand SIDA:s verksamhet men också samarbetet mellan SIDA och andra institutioner i samhället. Om Nordiska afrikainstitutet skriver SIDA i sin informationsplan att institutet i Uppsala »>har spelat en central roll i de senaste årens informationsverksamhet. Institutets uppgift är bl.a. att ”genom kurser, föreläsningar, seminarier och eljest sprida information rörande Afrika och aktuella afrikanska förhållanden”.

Fortfarande är SIDA dock mycket beroende av Nordiska afrikainstitutet för sin verksamhet, och SIDA får stora tjänster både när det gäller kurser och när det gäller informationsmaterial. Institutet har en konstruktion som är ganska ovanlig, därför att det är ett självständigt institut som ingalunda huvudsakligen är någon universitetsinstitution utan en samhällsinstitution med ett mycket mångsidigt samarbete med skolorna, folkhögskolorna, universiteten, bildningsorganisationerna, SIDA och näringslivet. Man når ut till många grupper och man gör det framför allt med sin informationsverksamhet. En koncentration av de u-landsaktiviteter som vi har nu planeras för de följande åren i Uppsala. Vi har redan i Uppsala utom Nordiska afrikainstitutet också Hammarskjöldbiblioteket och Dag Hammarskjölds Minnesfond, och SIDA håller för närvarande på att bygga upp ett utbildningscentrum där. Det är mycket viktigt att man då också kan få ett sådant stöd från Afrikainstitutet att utbildningsverksamheten verkligen kan fungera på det sätt som är tänkt. Institutet har genom den verksamhet det har bedrivit visat att dess konstruktion är riktig och att det också har en ledning som kan genomföra ett konstruktivt och dynamiskt arbete; det är bl.a. av det skälet som en liknande konstruktion har föreslagits för iberoamerikanska institutet. Vad som nu be höver hända är att Afrikainstitutet också får resurser att för det första kunna vidmakthålla sin nuvarande verksamhet och för det andra kunna utvecklas. Anslagsutvecklingen de senaste åren har varit mycket negativ för institutet. Det kan tyckas att de belopp som anslagen i år höjts med är relativt stora, men nästan allt hänför sig till bokföringsmässiga överföringar eller automatiska utgiftsökningar för 1okaloch personalkostnader. I reella anslagsökningar får institutet bara 18 000 kronor, och var och en kan förstå att det inte ens motsvarar kostnadsstegringarna. Det är av dessa skäl vi i motionerna 1:459 och 1II:521 har pekat på att institutet måste få resurser för att utvidga sin verksamhet. Vi har inte tagit upp alla de krav som institutet har ställt i sina anslagsäskanden, utan vi har koncentrerat oss till dem som direkt har att göra med informationsverksamheten. Det gäller ett i och för sig blygsamt anslag på 56 000 kronor mer än vad regeringen har föreslagit. Statsutskottet har inte ansett sig kunna biträda detta förslag — jag förstår att det beror på att vi har ett mycket besvärligt budgetläge — men jag vill ändå notera att utskottet inte på något sätt har ifrågasatt behovet eller lämpligheten av en anslagsökning, utan enbart har hänvisat till medelsbristen. Jag tolkar denna skrivning så, att utskottet verkligen vill understryka att detta behov bör beaktas så snart som möjligt. Eftersom jag inte kan vara nöjd med att det får vänta till ett kommande år, kommer jag ändå att yrka bifall till reservationen, som helt och hållet bygger på det socialdemokratiska motionsparet. Man kan göra den reflexionen att det förmodligen hade varit bättre, om institutets verksamhet hade kunnat bedömas tillsammans med övriga anslag för information om u-landsfrågor. Jag är övertygad om att vi då skulle ha fått en annan bedömning. Jag vill, herr talman, tillägga att om anslagsfrågan mot förmodan inte skulle få en positiv lösning i dag, förutsätter jag att vårt önskemål kommer att tillgodoses följande år. Vi kommer att fortsätta att bevaka denna fråga, och vi återkommer om det skulle behövas.

Herr talman! Jag skulle mycket väl ha kunnat nöja mig med att instämma i vad fru Dahl nyss har anfört beräffande Nordiska afrikainstitutet, men jag vill ändock ta till orda för att därmed understryka den vikt och betydelse jag tillmäter institutets arbete för bl.a. spridande av information om u-ländernas problem. Institutet ställer — som fru Dahl redan framhållit — regelbundet material till SIDA:s förfogande och bedriver därutöver en omfattande utlåning av böcker, tidskrifter, dokument m.m. till forskare, biståndsarbetare och andra ulandsintresserade. Jag vill gärna vitsorda betydelsen av en ökad informationsverksamhet. Under ett par veckors tid har jag haft tillfälle att komma i nära beröring med praktiskt u-hjälpsarbete som det bedrives ute bland u-ländernas folk. Vad jag då kunde konstatera styrkte mig i min uppfattning att ett mycket stort behov föreligger av ökad information både bland dem som arbetar på ulandsfältet och bland dem som bor i vårt land. Om institutet skall kunna motsvara de ökade kraven på information och, inte minst, forskning beträffande de afrikanska länderna fordras vidareutveckling av institutets arbete. Därmed ställs ökade krav på anslagstilldelning. Den reella ökning med 5 procent som föreslagits av Kungl. Maj:t är visserligen välkommen men inte tillräcklig. På grund av de automatiska kostnadsökningarna blir det knappast fråga om någon verklig höjning av anslaget. Jag vill därför understryka angelägenheten av att ökade medel ställs till institutets förfogande för dess viktiga verksamhet. Jag tillmäter institutets arbete så stor betydelse att jag anser kraven i motionerna I1I:459 och II:321 berättigade. Däri hemställs att anslagen till nordiska afrikainstitutet skall uppräknas till 479 000 respektive 177 000 kronor. Då reservationen 6 a ansluter sig till yrkandet i motionerna ber jag att få yrka bifall till den reservationen.
Herr talman! Denna fråga har mycket ingående diskuterats i statsutskottets andra avdelning, och det utlåtande som presenterades i statsutskottet och som innebär ett avstyrkande av motionerna var enhälligt. Det märkliga inträffade — vilket är mycket ovanligt i statsutskottet — att det från andra utskottsmedlemmar framfördes ett yrkande om en reservation. Personligen blev jag mycket överraskad när jag så småningom upptäckte att en suppleant i andra avdelningen, herr Källstad, också hade undertecknat reservationen. Avstyrkandet innebär inte att statsututskottet är negativt inställt till afrikainstitutet — det är riktigt som fru Dahl säger att det i skrivningen ligger en positiv bedömning av institutet. Men bland alla de angelägna önskemål, mina damer och herrar, som statsutskottet har att behandla kan man inte plocka ut ett och annat yrkande och tillstyrka det. Det är utomordentligt svåra prioriteringar vi har att göra i det budgetläge vari vi befinner oss. Vid första kammarens debatt på denna punkt upplyste statsrådet Moberg om att från de övriga nordiska länderna — detta institut är nordiskt — har anvisats 47 000 kronor för inrättandet av en tjänst som forskarassistent. Till stor del har sålunda det belopp som motionärerna och reservanterna hemställt om på andra vägar kommit institutet till del. Jag tror inte att vi skall bedöma Nor diska afrikainstitutet mot bakgrunden av diskussionerna om takten i uppnåendet av enprocentmålet i fråga om u hjälpen — det är en fråga som måste ses isolerad från det stora frågekomplexet. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Att det inte var medlemmar från andra avdelningen i statsutskottet utan från övriga avdelningar som ansåg att denna fråga var så viktig, att de ville avge en reservation, kanske inte har så mycket med saken att göra. På något sätt är det ändå betecknande att det var folk från första avdelningen. som uppmärksammade frågan. Detta är ett område som ligger mycket nära u-landsfrågan, som ju behandlas i första avdelningen. Sedan säger herr Alemyr att man vid en stor budgetövervägning inte kan plocka ut ett eller annat område och ge vederbörande ämbetsverk eller institution precis vad som begärts. Det är precis vad jag anser att man kan göra, och det är också vad man gjort när det gäller u-landsfrågan i stort. I fråga om alla andra ämbetsverks framställningar — jag tror jag vågar säga det — gör finansdepartementet prutningar därför att vi inte har råd att kosta på oss allt som ämbetsverken begär, hur gärna vi än skulle vilja det. Det är väl heller ingen i riksdagen som anser att detta är principiellt felaktigt, även om vi ibland kan ha olika uppfattningar om prioriteringar. Men på ett område, nämligen u-landsområdet, har vi i varje fall under de senaste tre, fyra åren med något undantag sagt oss att det är så pass viktigt att Sverige kan göra en insats, att begränsningen måste bestämmas av vad vi orkar med. Därför har också SIDA under ett stort antal år erhållit de anslag man begärt. När riksdagen år 1967 hade att behandla frågan om anslaget till Nordiska afrikainstitutet accepterades också bedömningen, att Nordiska afrikainstitutet borde få vad det begärt. I årets motion yrkas inte att Nordiska afrikainstitutet skall få hela det anslag man begärt, utan motionärerna koncentrerar sig, som fru Dahl sade, till det som hänför sig till informationsverksamheten. Jag anser att riksdagen har anledning att se på den frågan precis som vi ser på u-landsfrågan i Övrigt; vi skall — tvärtemot vad herr Alemyr anser — försöka bedöma den som en viktig del när det gäller att uppnå enprocentmålet. Slutsatsen härav bör bli att vi bifaller reservationen och därmed ger Nordiska afrikainstitutet möjligheten att fortsätta sin mycket framgångsrika verksamhet när det gäller information i u-landsfrågor.

Herr talman! Eftersom herr Alemyr antydde att en suppleant i andra avdelningen ställt sig på reservanternas sida gentemot ett enhälligt beslut i andra avdelningen, vill jag erinra herr Alemyr om att detta avsnitt behandlades när jag var sjukskriven i Hongkonginfluensa och alltså inte kunde deltaga i någon debatt i andra avdelningen. Genom att ställa mig på reservanternas sida fick jag alltså möjlighet att inför det samlade utskottet ge min mening till känna. Hur skulle detta annars ha kunnat ske mot denna bakgrund? Jag anser att Nordiska afrikainstitutet fyller en mycket viktig uppgift i linje med SIDA:s ansträngningar att öka informationen om u-ländernas problem och förhållanden och att det verkligen föreligger ett behov att vidareutveckla institutets verksamhet genom en ökning av anslagstilldelningen. Den ökning med 5 procent som Kungl. Maj:t föreslagit torde täcka endast de väntade prisoch avgiftshöjningarna, och därför anser jag att det är riktigt att göra en ytterligare anslaguppräkning.

Herr talman! Jag har varit med om att väcka motionen 1I1:586 som behandlar en tämligen ung men trots det väl utvecklad verksamhet vid universiteien i Lund och Uppsala, nämligen fredsoch konfliktforskningen. Under loppet av tre år har man med endast obetydliga resurser lyckats bygga upp en verksamhet som i fråga om forskningsoch .undervisningsvolym redan överträffar åtskilliga sedan länge fast etablerade <universitetsdiscipliner. I Uppsala är sålunda för närvarande ett 20-tal licentiatoch doktorsavhandlingar och ett 10-tal trebetygsuppsatser under utarbetande. För Lunds vidkommande är motsvarande siffror 15 respektive 50. Resultatet av den hittillsvarande verksamheten är på vartdera stället tre å fyra licentiatavhandlingar och ett 30 tal trebetygsuppsatser. Statsverkets totala kostnader för hela denna period är cirka 125 000 kronor, alltså inte ens 20000 kronor per universitet och budgetår. Förklaringen till att verksamheten utvecklats så snabbt trots obetydliga ekonomiska resurser är att söka dels i det starka intresset från studenternas sida, dels och framför allt i ett betydande ideellt arbete, nedlagt av dem som står i spetsen för denna verksamhet. Utan att vilja förringa värdet av någotdera måste jag konstatera att ingen verksamhet i längden kan hållas i gång och utvecklas enbart med hjälp av dessa ting. Detta är anledningen till att vi i motionerna påtalat behovet av en snabb föstärkning av anslagen till handledning och annan undervisning samt av de administrativa resurserna.

Herr talman! Jag är angelägen om att säga att det inte råder några delade meningar mellan motionärerna och utskottet om betydelsen av fredsoch konfliktforskningen. Det är inget tvivel om att vi i framtiden kommer att få se denna forskning kraftigt utvecklad och utökad, och det finns anledning att önska att allt fler människor skall engagera sig på detta utomordentligt viktiga forskningsområde. Nu sitter det ändå en utredning som sysslar med formerna för forskningen och utbildningen i internationell politik med särskild hänsyn till säkerhetspolitiska studier samt fredsoch konfliktforskning, och i enlighet med den praxis som tillämpas i detta hus bör vi avvakta denna utredning innan vi vidtar några ytterligare åtgärder. Med denna motivering, herr talman, ber jag att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande under punkten 23.

Herr talman!

Saken har sin förklaring. Det rör sig här icke om en vanlig oenighet om en professurs tillblivelse, utan vad det gäller är själva principen för hur en ny tjänst av denna typ allmänt sett och med bevarande av största möjliga objektivitet bör inrättas. När en ny professur inrättas, Butiker det gå till så, att primärförslaget framläggs av antingen vederbörande sektion respektive fakultet vid universiteten och högskolorna eller vederbörande forskningsråd som önskar professuren. Alla på det sättet tillkomna förslag över, lämnas sedan till universitetskanslersämbetet som gör sin bedömning och prioritering och vidarebefordrar förslagen, givetvis utomordentligt nedbantade, till Kungl. Maj:t. Där sker den slutliga prioriteringen och gallringen, och därefter kommer en proposition på riksdagens bord. Det skall, menar jag, föreligga utomordentligt starka skäl för att Kungl. Maj:t vid uppgörandet av sitt förslag skall gå utanför vad universitetskanslern föreslagit och ta upp en professur som inte föreslagits av denna myndighet. Under alla förhållanden måste: då en utförlig och övertygande motivering ges. I det fall, som vi reservanter för fram till riksdagens prövning, en professur i etologi — ett slags beteendeforskning —, har professuren föreslagits av såväl naturvetenskapliga forskningsrådet som universitetskanslersämbetet. Kungl. Maj:t däremot föreslår en professur i molekylär cytogenetik som varken naturvetenskapliga forskningsrådet, som skall få professuren, eller universitetskanslern begärt. Primärförslaget kommer efter vad jag kan se från den biologisk-geografiska sektionen vid Lunds universitet. Men sedan blev det inte mer av det den här gången. Kungl. Maj:t tar emellertid fasta på detta förslag, stryker den av underinstanserna föreslagna professuren i etologi och föreslår i stället riksdagen professuren i molekylär cytogenetik. Det sker utan någon egentlig motivering — det skall vara så, punkt och slut — detta trots att det efter vad jag fått veta vid naturvetenskapliga forskningsrådet redan finns en tidigare professur i cytogenetik, visserligen biokemisk sådan, men i alla fall. Reservanterna kan alltså inte finna, att detta ärende handlagts på ett tillfredsställande och godtagbart sätt och menar att övervägande skäl talar för att den av universitetskanslern föreslagna professuren i etologi nu skall inrättas. Jag ber att med denna motivering få yrka bifall till reservation 7.
i "Herr talman! Eftersom herr Nordstrandh och reservationen tar upp principerna för departementets och Kungl. Maj:ts bedömning av myndigheternas förslag har jag behov av att rent allmänt säga några ord om den bakomliggande prövningen. om. ler är det alltid vår strävan att hålla oss inom ramen för de förslag som myndigheterna framlägger. Jag vill vidare erinra om att för den sektion av utbildningsväsendet som nu behandlas, så befinner sig Kungl. Maj:t och utskottet i stort sett på samma avvägningslinje som ämbetsverket. Och denna avvägning kan karakteriseras så, att man nästa år i första hand satsar på pedagogiskt utvecklingsarbete — det får en tredubbel förstärkning av resurserna. I andra hand satsar man på basresurserna, d.v.s. medhjälpare, biträden och materiel. För det tredje sker det en decentralisering av beslutanderätten genom en teknisk omläggning av anslagen. Detta var huvudpunkterna i kanslersämbetets förslag i år, och dem har såväl regeringen som utskottet följt. Vad sedan beträffar tjänsterna, särskilt topptjänsterna, står vi varje höst inför en alldeles speciellt svår avvägningsproblematik, eftersom det av kanslersämbetet förs fram en rad välmotiverade krav på nya tjänster. Kanslersämbetets förslag grundar sig som bekant på en lång rad av äskanden från myndigheterna, från konsistorierna, från fakulteterna, vilka förslag blivit nedbantade av kanslersämbetet. Departementet får varje år uppvaktningar från universiteten — jag förutsätter att det inte är någonting som herr Nordstrandh vill erinra mot, att man kommer upp till oss och framför krav och önskemål som ibland håller sig inom den ram som kanslersämbetet har dragit upp, ibland går utanför den. I år har vi av det 40-tal höga tjänster som har föreslagits av regeringen på alla punkter utom tre hållit oss inom kanslersämbetets ram. Det gäller tre tjänster, en i neurologi, en 1 psykiatri och den nu omtalade tjänsten i molekylär cytogenetik. Förslag om dessa tre tjänster har vi alltså framlagt utanför den ram som kanslersämbetet för sin del ansåg vara den inom vilken man borde hålla sig. Det finns specialmotiveringar för alla tre tjänsterna. Motiveringen för tjänsten i molekylär cytogenetik är den att vi under höstens budgetarbete blev övertygade om att det var utomordentligt angeläget att den forskare det här gäller, bereddes en fast tjänst. Han har för närvarande en tjänst som särskild forskare vid det naturvetenskapliga forskningsrådet. Det förordnandet utgår under nästa budgetår, nämligen vid nyår. Den forskare, också utomordentligt väl förtjänt, som forskningsrådet hade föreslagit en fast tjänst åt, har ett förordnande, som inte löper ut under nästa år. Vi blev i två omgångar uppvaktade i denna fråga. Det påpekades att vederbörande forskare som vi stannade för att föreslå en fast tjänst åt nu verkar vid ett anglosaxiskt universitet och att han, förutom att han är professorskompetensförklarad två gånger tidigare här i Sverige, har gjort utomordentligt anmärkningsvärda insatser vid detta universitet. Man fann det av mycket stor betydelse att han bereddes en fast tjänst. Då uppstod frågan, var skall en sådan tjänst placeras? Därvid har man att göra en annan avvägning, nämligen den om en forskartjänst skall placeras vid universitetet, alltså infogas i hierarkin där eller om den skall placeras vid ett forskningsråd. Vi har under senare år i flera sammanhang där de anslagsäskande myndigheterna har haft en annan uppfattning, kommit fram till att det är lämpligt att placera en mot en speciell forskning inriktad forskare vid ett forskningsråd, eftersom hans möjligheter att göra en mera omfattande insats i utbildningen är begränsad till följd av den mycket starka specialiseringen av forskningen. Av olika skäl, och det har riksdagen tidigare inte haft något att erinra mot, har vi alltså placerat sådana tjänster vid ett råd. Detta är de överväganden som legat bakom departementets ståndpunktstagande i denna fråga, men jag håller med herr Nordstrandh och herr Källstad om att dessa avvägningsfrågor är utomordentligt besvärliga. Man har emellertid att träffa sitt val efter bästa förstånd.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för de förklaringar och motiveringar som nu lämnats och som enligt min mening var nödvändiga. Jag vill givetvis inte på något sätt bestrida, att Kungl. Maj:t kan gå utanför universitetskanslersämbetets förslag; lika litet som jag vill bestrida att riksdagen kan göra det och inrätta en professur, vilket ju också skett för riksdagens del. Men skillnaden är den, att när riksdagen gör detta, föregås beslutet av en rejäl debatt och en ordentlig motivering. Felet i detta fall är att motiveringen beträffande både ämne och placering i stort sett är obefintlig i statsverkspropositionen. Det enda man finner är en hänvisning till att forskningen i cytogenetik har tvärvetenskaplig karaktär och därför bör vara företrädd av en professor vid ett forskningsråd. Men jag tycker att ungefär samma motivering kan användas då det gäller professuren i etologi, där professorn också skall stå i spetsen för en forskargrupp. Även här kan man tala om en tvärvetenskaplig prägel. Det märkligaste, förutom att vi inte har fått någon ordentlig motivering till varför man gått till väga på det sätt som skett, är — det vill jag upprepa — att naturvetenskapliga forskningsrådet inte begärt tjänsten. Nu får rådet den, och det är man nog inte i och för sig ledsen för inom rådet. Men rådet har alltså inte begärt tjänsten, och universitetskanslersämbetet har inte heiler tagit upp den. Jag tycker, att det onekligen föreligger ett glapp, där Kungl. Maj:t har tagit, jag vill inte säga ett vanskligt steg men ett steg som i de officiella handlingarna borde ha motiverats bättre än vad som skett.
Herr talman! Detta är en punkt som verkligen berett andra avdelningen en del huvudbry. Vi har funderat mycket ingående på saken, och man kan väl säga att det rör sig om ett område som rätt väl belyser hur svårt det ibland kan vara för riksdagsmännen att prioritera olika önskemål. Jag tror inte att jag förolämpar riksdagens ärade ledamöter, om jag t.o.m. vågar påstå att många av dem inte ens vet vad de vetenskapsmän sysslar med som ägnar sig åt molekylär cytogenetik och etologi. Det är inte heller så lätt för dem som i andra avdelningen försökt vara specialister att tränga in i dessa spörsmål. När vi skall ta ställning i prioriteringsfrågor av det här slaget är det därför enligt min mening endast i yttersta undantagsfall som utskottet kan gå emot Kungl. Maj:t. Man måste då ha verkligt tungt vägande skäl som man är beredd att stå för, och i den här debatten har det inte presenterats några sådana. Det enda har varit hänvisningen till universitetskanslersämbetet, men det är alldeles självklart att man beträffande det prioriteringsarbete som måste ske på departementsnivå inte kan utgå från att kanslern och vederbörande statsråd alltid skall vara helt överens. Herr talman! Detta är bara ett tilllägg till vad statsrådet Moberg yttrat och som utgör en tillräcklig motivering för mig att yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Under denna punkt i utskottets utlåtande behandlas frågan om folkskoleseminarierna. Kungl. Maj:t har föreslagit riksdagen att vissa namngivna folkskoleseminarier, däribland seminariet i Haparanda, skall avvecklas under de närmaste åren. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse utskottets skrivning att avvecklingen av folkskoleseminariet i Haparanda om möjligt skall senareläggas. Genom att bryta ut detta seminarium har utskottet markerat och beaktat de speciella förhållanden som råder i gränsbygden där uppe. Avvecklingen av folkskoleseminariet i Haparanda kommer att få negativa effekter. Jag tänker då närmast på den arbetsmarknadspolitiska situationen. Det kan inte förnekas att ett bibehållande av folkskoleseminariet i Haparanda ur lokaliseringspolitiska aspekter är av stort värde. Vad som är mest angeläget för mig är att vi får några års tidsfrist för att undersöka möjligheterna att finna något som kan eliminera eller minska avvecklingens negativa effekter. Att arbetslöshetssiffrorna är stora i Norrbottens län torde vara bekant för kammarens ledamöter, och för Haparanda och Tornedalen är arbetsmarknadsläget ännu sämre än genomsnittet för länet. Mot denna bakgrund framgår tydligt att skillnaden är stor vid en avveckling av folkskoleseminarier på olika platser, och det är också fallet när det gäller Haparanda respektive Landskro na, vars seminarium också har föreslagits skulle nedläggas. Samtliga utskottets ledamöter står eniga bakom utskottets skrivning, och jag förmodar att vad utskottet hemställt därför också blir riksdagens beslut. Med anledning härav uttalar jag den förhoppningen att Kungl. Maj:t beaktar vad utskottet skrivit beträffande tidpunkten för avvecklingen av folkskoleseminariet i Haparanda. Statsrådet Sven Moberg besökte nyligen Haparanda, och enligt uppgifter i en tidningsintervju förklarade han vid det tillfället att Kungl Maj:t är beredd att pröva alla realistiska uppslag när det gäller Haparandaseminariets framtida uppgifter. I det sammanhanget vill jag särskilt peka på att ett samnordiskt utnyttjande skulle öppna nya perspektiv. Jag vill tillägga att även en representant för den finska regeringen, undervisningsminister Johannes Virolainen, som besökte gränsbygden «vid ungefär samma tidpunkt, i ett tal har betonat den finska regeringens beredvillighet att stödja samarbetet över gränsen. Det finns all anledning att så långt som möjligt framflytta tidpunkten för nedläggningen av seminariet i Haparanda och under mellantiden tillvarata alla möjligheter som kan lindra och helst ersätta verkningarna av en sådan nedläggning. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets hemstäl Jan under punkten 31.

Herr talman! Jag vill erinra mina kolleger i kammaren om filmen »Ole Dole Doff»>, som visades på våra biografer för några år sedan. Ni minns kanske att filmen skildrade livet i skolan, särskilt samspelet mellan läraren och hans klass. Det brukar sägas att läraren tillhör den yrkesgrupp som svenska folket kritiserar gärna och ofta. Jag skulle kunna tänka mig att dessa kritiker, som såg filmen »Ole Dole Doff>, fick vatten på sin kvarn. Läraren i filmen, som för övrigt gestaltades mycket skickligt av den framstående skådespelaren Per Oscarsson, var minst av allt idealläraren. Men man hoppas också att filmpubliken kände förståelse för lärarens svåra uppgift. Jag tyckte för min del att filmens budskap mera riktade sig till skolans huvudmän. Rektorn — skolledaren — i filmen gav sannerligen inte den stackars läraren den ledning, det stöd och den hjälp som han så innerligt väl behövde. Varför fungerade inte denna rektor i filmen som en chef och en arbetsledare bör göra? Ja, en av orsakerna kanske var att han aldrig hade blivit utbildad i ledarskap. Ty så är det dess värre i svenskt skolväsende av i dag. Även om viss utbildningsverksamhet beträffande skolans chefer och arbetsledare förekommit och förekommer, är den av mycket begränsad omfattning. Men vi kan inte skjuta skulden på skolledarna. Nej, ansvaret har vi i detta hus, och om vi inser denna frågas betydelse kan vi gemensamt påverka ansvariga skolmyndigheter, inte minst utbildningsdepartementet. Där tycks man inte riktigt ha förstått, att utbildningen av skolledarna har synnerligen hög angelägenhetsgrad. »Politik är att vilja> är en bok som innehåller ett antal tal och artiklar från 1960-talet av utbildningsminister Olof Palme. Boken kom ut för nästan på dagen ett år sedan, och jag läste den med stort intresse. I detta sammanhang passar det bra att påminna om kapitlet »Utbildning och demokrati», där man finner en intressant och stimulerande analys om demokratin i skolan. Så här säger Olof Palme bl.a.: »Inte heller skall vi fästa alltför stora förhoppningar vid demokrati i klassrummet om vi inte också har en vilja att förverkliga demokratin på arbetsplatser utanför skolan.» Jag nickade instämmande när jag läste detta, men jag blev självfallet nyfiken på Olof Palmes recept. I fortsättningen behandlas skolans demokratiska målsättning och förutsättningarna för dennas förverkligande, d.v.s. den kvantitativa utbildningen av utbildningsväsendet samt uppbyggnaden av en skolorganisation som undviker onödig uppsplittring av eleverna. De studiesociala åtgärderna berörs i boken liksom sambandet mellan föräldrarnas sociala tillhörighet och studievalet på högstadiet. Olof Palme diskuterar könsbundenheten i studievalet, begåvningsfrågor, de skoltrötta eleverna och disciplinfrågan. Olof Palme beskriver också vardagssituationen i klassrummet och jämför arbetssättet förr och nu. Jag nickade återigen instämmande när jag noterade att författaren erkänner att lärarens situation i dagens skola är svår och att han behöver stöd och hjälp i olika avseenden. Så berörs elevdemokratin, och då borde väl recepten komma. Tyvärr blev jag besviken. Det enda recept som nämns är de nya samarbetsnämnderna, som Olof Palme hänvisar till. Visst kan förekomsten av samarbetsnämnder medverka till skoldemokratin, men herr Palme gör samma fel som många andra när det gäller demokratin på arbetsplatserna ute i arbetslivet. Man inbillar sig att om det bara inrättas företagsnämnder med några sammanträden per år har man nästan löst demokratifrågan. Men i kapitlets tredje avsnitt — för övrigt ett anförande som hölls i januari 1968 — skulle kanske hela svaret på frågan komma. Nej, tyvärr. Olof Palme utvecklar visserligen tankarna på elevernas möjligheter att föra fram sina uppfattningar genom elevrepresentation vid ämnesoch klasskonferenser liksom i den allena saliggörande samarbetsnämnden. Och det understryks visserligen att det är mycket att göra på detta område och framhålles att en mängd idéer skall vidareutvecklas och prövas. Förvisso är mycket av allt detta bra och lovvärt. Men en av de avgörande åtgärderna känner vår utbildningsminister och hans rådgivare tydligen inte riktigt till. Jag tänker på vad utbildningen av arbetsledning för skolledare och lärare betyder. Jag tänker på vad ökad kännedom om demokratiskt ledarskap och skoldemokrati egentligen innebär och framför allt på hur detta skall genomföras. Det är faktiskt fråga om en livsinställning och inte minst fråga om en arbetsteknik som man mer eller mindre måste lära sig och få träning i. Låt mig också kraftigt understryka att om vi huvudmän för svenskt skolväsende inte skapar dessa förutsättningar — d.v.s. inte bereder skolans chefer och arbetsledare möjlighet till denna utbildning — blir vägen till skoldemokratin inte bara lång utan också knagglig. Det är dessutom bråttom. Den som följt debatten i dagspressen och i lärarpressen, den som såg ett Forumprogram med barn i TV om skoldemokrati och den som över huvud taget på närmare håll följer vad som sker i dagens skola börjar undra om eleverna håller på att få en felaktig uppfattning om skoldemokrati. Detta kan få konsekvenser som vi alla bör uppmärksamma. Hur tror ni att barn och tonåringar bildar sig en uppfattning om skoldemokrati när vuxna debattörer — t.ex. i det nämnda Forumprogrammet — klart deklarerar att skoldemokrati bl.a. innebär frånvaro av lydnad och disciplin? Jag medger att uttrycken lydnad och disciplin kan ge olustiga associationer till ett auktoritärt samhälles ideal.

Under hösten, berättar en rektor i Lärartidningen, hade man exempelvis som det stora numret upprättandet av en rökruta på skolgården. Men man kom inte och frågade eller ville överlägga om saken, utan man drev propagandan på andra sätt. I en intervju i elevtid ningen gjorde man t.ex. en enkät med sex elever. Fem av dem gick på rena sabotagelinjen och sade: »Vi målar upp en rökruta och börjar röka, så kan rektorn inget göra.> Andra liknande uttalanden förekom också. Rektorn säger vidare i tidningen att dessa elever inte är representativa för eleverna i allmänhet. Men man förstår att skolledare och lärare ställs inför synnerligen svårlösta och tidsödande vardagsproblem när det gäller att samverka med de elever som missuppfattat skoldemokratin eller över huvud taget inte har tillräcklig kunskap om dess funktion. Herr talman! Jag har nu gjort ett tämligen långt inlägg. Men 1963 började jag motionera i frågan om ledarutbildningen inom skolväsendet. När jag så småningom rönte förståelse från utskottet avstod jag från att väcka ytterligare motioner, ty utskottet skrev ju så positivt. Men vad har hänt? Ja, det är mycket litet. Därför ansåg jag att det i år var nödvändigt att återigen väcka en motion. Statsutskottet upprepar under förevarande punkt — som ju har rubriken Lärares fortbildning m.m. — sin positiva formulering. Men kan jag verkligen lita på att det sker någonting? Tyvärr är jag pessimistisk, herr talman, och därför har jag ansett det nödvändigt att belysa frågan utförligare, Jag inbillar mig att utbildningsministern mellan några av sina utåtriktade framträdanden ändå skall ta del av mina synpunkter eller att någon honom närstående partivän skall göra honom uppmärksam på denna aspekt på skoldemokrati. »Politik är att vilja», säger herr Palme. Mitt inlägg och mitt yrkande om bifall till motionerna I: 478 och II: 591 får bli ett uttryck för en politisk vilja. Herr Palme säger i den bok jag citerade i början att vi inte kan hoppas för mycket på demokrati i klassrummet, om vi inte också förverkligar demokratin på arbetsplatsen utanför sko lan. Man skulle kanske kunna vända på saken. Vi kan inte hoppas för mycket på demokrati på arbetsplatsen utanför skolan, om vi inte också förverkligar demokrati i skolan.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon lång debatt med herr Wennerfors om skoldemokrati. Jag vill bara med glädje notera att herr Wennerfors är så entusiatisk för våra strävanden att åstadkomma en bättre demokrati i klassrummet. Med anledning av den alldeles specifika fråga som herr Wennerfors tog upp vill jag upplysa honom och kammaren i övrigt om att när det gäller lärarfortbildningen blir det en rekordartad ökning av anslaget nästa år. Det ökar med inte mindre än 6 miljoner från 25 till 31 miljoner kronor. Jag vill hävda att det finns få om ens någon grupp inom offentlig förvaltning verksamma som har en så omfattande fortbildningsmöjlighet som våra lärare, och med rätta. När det sedan gäller speciellt frågan om skolledarna vet jag inte om herr Wennerfors känner till, att 300 000 kronor är avsatta för skolledarutbildning för innevarande budgetår. Överstyrelsen planerar dessutom att av de resurser den får för nästa budgetår ställa ett lika stort belopp till förfogande för samma ändamål.
Herr talman! Jag tycker att herr Wennerfors slår in öppna dörrar. Det i och för sig angelägna önskemål, som också utskottet understryker vikten av, blir tillgodosett inom ramen för de medel som nu anvisas. Statsrådet Moberg erinrade om att anslaget kommer att skrivas upp med 6 miljoner, och räknar man efter hur stor del av det tidigare beloppet som detta innebär, finner man att det är fråga om en anslagshöjning med 20 procent. Statsutskottet tycker att detta är en välkommen höjning och har inte funnit skäl att föreslå en ytterligare ökning av anslaget. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.
Herr talman! Statsrådet Moberg tycktes vara glad över att jag är så engagerad för elevdemokrati i klassrummet. Också jag skulle vara glad, om jag rönte ett mera positivt gensvar. Jag instämmer gärna i att det har blivit en stor ökning när det gäller hela anslaget, men denna ökning gäller inte skolledarutbildningen utan lärarfortbildningen i sin helhet, och det är inte riktigt samma sak. Visserligen låter 300 000 kronor som en mycket stor summa, men den är för detta ändamål alldeles för liten. Hittills har endast cirka 150 skolledare fått del av sådan utbildning, och därför kan man än så länge endast tala om viss utbildning. Skolöverstyrelsens chef har emellertid själv uppgett att vi inom skolväsendet har 19 000 å 20 000 arbetsledare — i detta antal har även räknats in huvudlärare. När man hör detta inser man lätt att den summa som här nämndes inte är särskilt stor. Därför vill jag uppmana herrarna att vidta åtgärder för en utökad utbildning av skolledarna.

Herr talman!

Mest i ögonen föll kanske restriktiviteten i fråga om studiecirklarna, vilken framkallade även socialdemokratisk aktivitet. Detsamma gäller emellertid flera andra områden av det vida vuxenutbildningsfältet, såsom korrespondensundervisningen och radio-TV:s insatser. De enskilda korrespondensstuderandenas missgynnade läge kan också framhållas i sammanhanget. Jag vill några ögonblick uppehålla mig speciellt vid studiecirklarna. Årets statsverksproposition har på sina håll — också på oppositionssidan — berömts som moderat. Det är den emellertid definitivt icke vad gäller studieförbunden och studiecirklarna, ett icke oväsentligt inslag i vuxenutbildningen. Närmast kan man säga att statsverkspropositionen skär ned anslagen. Skolöverstyrelsen har däremot i sina förslag till anslagsäskanden för budgetåret 1969/70 understrukit att de nya uppgifter, som studieförbunden väntas fylla inom vuxenutbildningen, gjort en höjning av studiecirkelbidraget påkallad. Överstyrelsen föreslår därför en ökning av bidraget per studietimme från 20 till 22 kronor, vilket innebär en total anslagshöjning med 5,8 miljoner kronor. Samtidigt finner skolöverstyrelsen att statsbidragssystemets nuvarande konstruktion inte är ägnad att tillgodose de krav, som den snabba ut vecklingen inom denna sektor av folkbildningsområdet ställer. I konsekvens därmed föreslås ett försöksoch utvecklingsarbete, och ett belopp på 1,5 miljon kronor beräknas för ändamålet.

Dessa miljoner skall sparas — om det är ingenting i och för sig att säga — genom att vissa cirklar inte längre får statsbidrag, och man kanske kan hålla med om att de inte skall ha det. Men så inträffar det att utbildningsministern i dessa 60 miljoner kronor räknar in den statliga ersättningen för den nya pålaga som kallas allmän arbetsgivaravgift och som utgår med 1 procent på ledararvodena. Det blir inga jättebelopp men dock kännbara summor. Tar man hänsyn därtill, kommer man närmast fram till att det är fråga om en nedskärning av anslaget till studiecirkelverksamheten, även om den inte är särskilt stor. Vad beträffar de länge stillaliggande bidragen till studieförbundens centrala verksamhet, som också är betydelsefull, accepterar utbildningsministern däremot skolöverstyrelsens förslag om höjning av statsbidraget till organisationskostnader med 200 000 kronor. Det ser ju bra ut, men det är praktiskt taget ingenting. Beloppet är så obetydligt, att det inte ens täcker kostnadsfördyringarna. Dessutom tas, förefaller det, ingen hänsyn till den allmänna arbetsgivaravgiften för instruktörer och centralt anställd personal — även den personal som sysslar med pedagogiska och inte organisatoriska uppgifter. Å andra sidan kan det inte förnekas att statsbidraget till studiecirklar tidigare har höjts i olika etapper, men det har alltid varit en betydande eftersläp ning. Höjningarna har aldrig skett i takt med kostnadsstegringarna, och anslaget till den organisatoriska verksamheten har i åratal varit bedrövligt lågt allt medan studieförbundens verksamhet vuxit. Jag vet att det förhåller sig på det sättet och att det är mycket besvärande för studieförbunden. Man skulle önska, att en förståelsens vind ville svepa genom utbildningsdepartementet, och den kunde gärna nå fram till finansdepartementet också. Jämt och ständigt och med all rätt proklamerar utbildningsdepartementet, att vuxenutbildningen skall bli vår nästa stora kulturoch undervisningsreform. Vi har redan så smått påbörjat den. LO understryker tesen om satsning på vuxenutbildningen som en rättvisefråga. Det blev ganska snart tydligt, att statsverkspropositionens förslag på denna punkt och motionsfloden med anledning därav inte kom regeringspartiets företrädare i utskottets andra avdelning att må särskilt väl. Följaktligen kunde vi komma till tals med varandra. Resultatet blev, kan man väl säga, en sammanjämkning mellan partierna, som resulterade i en hemställan att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära en samlad översyn av vuxenutbildningens problem. Däri inkluderades självfallet också bidragsreglerna men med sikte — det vill jag understryka, statsrådet Moberg — på höjningar. : Den samlade översynen är, som utskottet uttrycker det, angelägen för det fortsatta arbetet på hela vuxenutbildningsområdet. Innebörden därav är, om man går bakom det övliga, kuriala och försiktiga skrivsättet, i klartext att departementet får en beställning på snara nya, positiva och generösare förslag på vuxenutbildningens område. Därför har vi all rätt att räkna med att man inom departementet begriper vad som fordras och att man måste prioritera på annat sätt än som skedde när årets statsverksproposition gjordes upp. Ungefär samma sak kommer att sägas när vi skall behandla propositionen om forskarutbildningen. Vi befinner oss i ett läge där vi måste ta ställning. Medvetandet om behovet och betydelsen av vuxenutbildning växer sig allt starkare inom alla befolkningsgrupper. Vuxenutbildningen är nödvändig nu och blir det — med den utveckling som kan förutses — i än högre grad på 1970-talet. Det finns i dag starkare skäl än någonsin för praktiskt taget alla människor — även för dem som avslutade sin ordinarie skolgång för bara några år sedan — att vidareutbilda sig eller åtminstone att förstärka sin grundutbildning. Jag vågar hysa den förhoppningen, herrar statsråd, att det uttalande, som kammaren nu står beredd att anta, verksamt skall bidra till att inom kort, även om det kommer att kosta en hel del pengar, skapa ännu bättre möjligheter för vuxenstudier och vuxenstuderande. Vågar jag det, herr Palme?